Herr talman! Sten Bergheden har frågat mig vilka initiativ jag hittills tagit och vad jag avser att göra fortsättningsvis för att verkställa riksdagens tillkännagivande om att inrätta en ny viltmyndighet. Sten Bergheden har även frågat mig när jag räknar med att ha den nya viltmyndigheten på plats. Jaktlagsutredningen lämnade ett delbetänkande Viltmyndighet - jakt och viltförvaltning i en ny tid , SOU 2013:71. Betänkandet har remitterats, och regeringens bedömning är att vissa aspekter i fråga om att eventuellt inrätta en ny myndighet kräver ytterligare utredning. Utestående frågor måste analyseras betydligt djupare än vad utredningen har gjort. Dessutom är finansieringen enligt betänkandets förslag inte hållbar. Svensk viltförvaltning har förändrats över tid och fortsätter att utvecklas. Vi behöver noggrant överväga formerna och myndighetsstrukturen för att skapa en så effektiv och hållbar viltförvaltning som möjligt. Bland annat behövs det en bättre samordning av viltförvaltningsfrågor. Regeringen agerar för att långsiktigt bygga upp förtroendefulla samarbeten med berörda aktörer i syfte att förbättra förutsättningarna för en effektiv och hållbar viltförvaltning.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret, även om jag kanske hade önskat att ministern hade meddelat att man hade tillsatt utredningen och att man hade kunnat redovisa när den nya viltmyndigheten kan finnas på plats och hur man har tänkt att lösa den här frågan. Det är nu ett år sedan som en majoritet i riksdagen tydligt talade om vi att ville pröva möjligheten att inrätta en viltmyndighet. Jag läser högt ur utskottets beslut: Utskottet välkomnar Jaktlagsutredningens överväganden när det gäller myndighetsstrukturen och förslag till en ny viltmyndighet. Utskottet föreslår att en ny myndighet med ansvar för jaktfrågor och viltförvaltning inrättas snarast. Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag ska fortsätta. Utskottet anser att Svenska Jägareförbundets arbete med det allmänna uppdraget fungerar väl. Det har utförts på ett effektivt och ansvarsfullt sätt, och det är ett bra exempel på gott samarbete med det civila samhället och myndigheter. Genom det allmänna uppdraget får staten tillgång till Svenska Jägareförbundets nätverk och når därmed ut till en stor del av jägarna på ett kostnadseffektivt sätt. Finansieringen av den nya myndigheten bör ske genom att ansvar och resurser omfördelas från den nuvarande myndighetsstrukturen. I det beslutet fanns svaret på samtliga frågor som ministern har efterlyst och som ministern ännu inte har tillsatt någon utredning om. Det vore därför mer klädsamt att vi här i dag får svar på några enkla frågor - jag brukar ställa enkla frågor tillministern, det brukar vara enklast så - och jag hoppas på att få tydliga svar. Ministern skriver i svaret att det behövs nya utredningar. Ja, då är min fråga: Har ministern tillsatt dessa utredningar under det år som har gått sedan tillkännagivandet gavs? Kommer ministern att tillsätta dessa utredningar, och när i så fall ska de vara klara? Detta är tre enkla frågor som tydligt utgår ifrån det tillkännagivande som en majoritet i Sveriges riksdag gav. Makten i Sverige utgår från folket och från Sveriges riksdag. Det är Sveriges riksdag som i vissa frågor talar om för regeringen vad man vill ha utfört, och då måste regeringen på något sätt ta itu med frågan. Nu har det gått ett år sedan tillkännagivandet. Ministern tycker kanske att detta kan kallas skyndsamhet. Jag tycker inte att det är skyndsamt, med tanke på att man vet att ett antal frågor behöver utredas för att man ska kunna få fram den här viltmyndigheten. Att då använda ett år till att göra ingenting i stället för att tillsätta den här utredningen tycker jag är fel prioritering. Jag önskar att ministern kan svara på dessa tre enkla frågor.

Herr talman! Det finns väldigt många jaktfrågor som måste hanteras, inte minst den som den förra debatten handlade om. Där satte man på plats en oordning som givetvis också tar kraft från andra frågor som måste hanteras. Som jag sa i mitt interpellationssvar har Jaktlagsutredningens delbetänkande om en viltmyndighet remitterats. Bedömningen är att man måste göra en betydligt djupare analys än vad som presenterades i betänkandet. Det krävs också en noggrann precisering av det statliga åtagandet. Finansieringen är inte alls hållbar. De här delarna måste givetvis komma på plats, och det är sådana saker som bereds inom Regeringskansliet. Jag vill också nämna att vi måste ta länsstyrelsernas synpunkter i beaktande. Vi har en regional förvaltning. I länsstyrelsernas yttranden sägs att det här inte skulle stärka jakten och viltförvaltningen. Det tror jag är en viktig aspekt som vi också måste ha med oss i arbetet.

Herr talman! Ja, självklart är det många frågor som måste utredas och göras klart, precis som ministern säger. Men då är väl den enklaste och tydligaste frågan och möjligheten i detta läge att man faktiskt sätter igång det arbete som kommer att ta tid? För det är väl inte så att regeringen har tänkt att helt obstruera i den här frågan, att strunta i att införa den viltmyndighet som en majoritet i riksdagen med all tydlighet har sagt att man vill ha? I så fall vore det rätt allvarligt. Vi får återkomma till riksdagen med den frågan om det inte skulle lösa sig. Men jag utgår från att ministern prioriterar de uppgifter som kommer från Sveriges riksdag. Som jag sa när jag läste ur betänkandet är det med all tydlighet så att en majoritet i utskottet och en majoritet i riksdagen vill ha den här frågan löst. Herr talman! Ministern har nu möjlighet att ge en redogörelse inför svenska folket och de partier som röstat igenom förslaget. När kommer utredningen som ska analysera frågorna att tillsättas? När kommer man med förslag om att inrätta den nya viltmyndigheten och få igång den? Det är mycket enkelt och rakt. Det vore lämpligt om ministern och övriga tog upp den här frågan på nästa regeringssammanträde och konstaterade att Sveriges riksdag har beställt en sak från regeringen som den inte lyckats leverera på ett år, eftersom den har haft så mycket att göra med andra jaktfrågor att detta inte hunnits med. Det värsta är att vi inte ser så mycket resultat i de andra frågorna heller. Det är lite allvarsamt att man försöker skylla ifrån sig med att man jobbar med andra frågor och inte klarar dessa framtidsfrågor där vi också behöver resultat. Det har funnits en jaktlagsutredning som tittat över detta och med all tydlighet sagt att den här verksamheten behöver flyttas till en ny viltmyndighet. Jag tror att ministern egentligen i grund och botten också tycker att detta är en bra idé. Han borde hjälpa till i arbetet med att få tydligare roller när det gäller viltarbetet här i landet. Återigen, herr talman: När kommer utredningen, och när kommer den att redovisa sitt resultat?

Herr talman! Det här är en av många frågor som regeringen arbetar med. Den bereds på Regeringskansliet. Jag förstår att Bergheden är frustrerad. Han beställde det här för ett år sedan och ville ha leverans inom ett års tid. Jag respekterar din syn, Sten Bergheden. Men leveransen kan inte ske i dag. Det är väldigt många myndigheter som berörs av det här, och det är många olika aspekter som måste beaktas. Naturvårdsverket, som har huvudansvaret för detta, gick en gång i tiden över till en mer processinriktad organisation. Nu går man mer in för en sakinriktad organisation, och därmed tror jag att det kanske blir lättare att hantera de här frågorna. Men här berörs också Polismyndigheten, som har många operativa uppgifter, inte minst avlivning av djur som orsakat trafikskador eller utgör ett hot för människor. Jordbruksverket har föreskrivningsrätt för jakt på statens mark ovan odlingsgränsen. Havs och vattenmyndigheten hanterar också jaktfrågor. Dessutom är SVA, det vill säga Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturhistoriska riksmuseet, Centrala djurförsöksetiska nämnden, Viltskadecenter, Kustbevakningen och tullen involverade i det här. Det är väldigt många involverade, och det är klart att detta inte är någon enkel fråga. Det är en komplex fråga. Den utredning som presenterades är inte till fyllest. Framför allt är inte finansieringen till fyllest. Det krävs samordning och en djup analys innan man kan lägga fram ett förslag om en förändring på riksdagens bord.
Herr talman! Jag tackar ministern, även om jag tycker att det är lite märkligt att ministern använder sin talartid till att räkna upp alla problem som finns med en eventuell ny viltmyndighet. Jag är självklart helt införstådd med att det finns en hel del frågor som måste lösas. Men det är just därför ministern skulle ha tillsatt den här utredningen, tittat över dessa frågor och sedan återkommit till kammaren med förslag. Det är vad som hade behövts för att kunna få till stånd den viltmyndighet som Sveriges riksdag har beslutat om. Men, herr talman, i stället för att tillsätta utredningen och gå vidare i frågan har ministern valt att inte göra någonting. Det är det som är det allvarliga, och det är därför vi har den här interpellationsdebatten i dag. Det är ett år sedan riksdagen fattade beslut om detta. Ett år efter det beslutet har ingenting hänt, och det enda ministern räknar upp här är alla pro-blem han ser. Men nu är det så att Sveriges riksdag har beslutat om detta, och då har Sveriges riksdag rätt att få det gjort. Vi kommer att följa upp detta oerhört noga från Moderaternas håll och se till att det verkligen blir utrett, att förslag kommer fram och att vi får en ny viltmyndighet på plats.

Herr talman! Det är precis som i förra debatten: Bergheden vill ge bilden att ingenting har hänt och att ingenting görs fast man redovisar att mycket görs, och fast man svarar på frågorna har man inte svarat på dem. Som landsbygdsminister måste jag säga att jag värnar om dessa frågor. Jaktfrågorna och viltvården är väldigt viktiga för svensk landsbygd. Men det är många myndigheter, organisationer och enskilda som berörs av jakt och vilt. Detta är komplexa frågor, inte enkla. De åtgärder vi ska vidta måste stärka jakten och viltvården. För att vi ska nå framgång här tror jag att det är viktigt att vi får en bra samordning - att vi förbättrar den - och att vi har med oss den regionala nivån på ett mycket bra sätt. Om vi struntar i den regionala nivån kommer vi att missa väldigt mycket. Regeringen har därför initierat en utvärdering av Viltförvaltningsdelegationen för att titta på hur de har fungerat, och man har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en ny strategi för svensk viltförvaltning. Den har remitterats, och remissynpunkterna ska nu analyseras liksom Jaktlagsutredningens delbetänkande, där det framkom att samordning och samverkan måste förbättras. Det är vad det handlar om.